Herr talman! Jag ber att få säga några ord i anslutning till justitieutskottets betänkande nr 4. I motionen 1254 har jag framhållit att 81 den som gripits av polis kan helt plötsligt befinna sig i en ny och främmande situation, i vilken hans eller hennes såväl identitet som integritet kan ifrågasättas. Visserligen ges viss muntlig information vid aktuellt tillfälle av vederbörande polispersonal, men det är inte säkert att denna uppfattas rätt av den gripne. Det borde därför övervägas att sammanställa en mindre folder innehållande de viktigaste och omedelbara rättigheterna och skyldigheterna för den gripne. Denna folder skulle överlämnas till den gripne i samband med den muntliga informationen. Det har också, utan något samband med motionen, framhållits av styrelsen för Sveriges advokatsamfund att många av de personer som hörs för misstanke om brott enligt styrelsens erfarenhet saknar närmare kännedom om innehållet i de lagbestämmelser som avser förundersökning, tvångsåtgärder och de enskildas rättigheter i samband med denna situation. Riksåklagaren har ställt sig positiv till dessa synpunkter, och det har även domstolsväsendets organisationsnämnd gjort. Man säger att det behövs information, men man ifrågasätter om det inte också borde lämnas ytterligare och mera långtgående information, som lämpligen skulle avse bestämmelser och annat som gäller förfarandet i brottmål, häktningsförhandling o. d. Utskottet har uttalat sig i stort sett positivt till denna tankegång. Man hänvisar till att det skall göras en utredning, som tydligen avser att försöka få till stånd en mera omfattande informationsbroschyr. Jag har sedan betänkandets innehåll bekantgjorts försökt att skaffa ytterligare synpunkter på om här aktuell folder bör gälla för hela proceduren från gripandet till häktning och förfarandet vid brottmål i allmän domstol eller om man bör göra en mindre folder av mera omedelbart intresse för de åtgärder som närmast kan beröra den gripne. Jag har alltmer styrkts i min ursprungliga uppfattning att det är primärt riktigt att tillhandahålla en liten, enkel och mycket tydlig folder, som bara innehåller de uppgifter som är aktuella just i samband med gripandet. Herr talman! jag har inget yrkande i detta ärende, men jag anser det angeläget att få fram en informationsfolder avsedd för de behov som uppstår vid den gripnes första kontakt med polisen och att man därvid inte behöver invänta några mera omständliga utredningar och skriverier om de fortsatta förfarandena. Det är inte säkert att det alla gånger går till häktning eller till svåra förhandlingar. Det behövs tills vidare bara en enkel och tydlig informationsfolder avsedd att överlämnas till personer i samband med det tillfälle då de gripits av polisen. Jag vill med mitt anförande få denna uppfattning tecknad till protokollet.

Herr talman! I högstämda ordalag beskriver moderata samlingspartiet de föråldrade traditionerna vid riksdagens öppnande. ”Riksdagsöppnandet i dess nuvarande form utgör det kanske förnämsta inslaget bland de eljest inte särskilt omfattande officiella ceremoniella traditioner som förekommer i svenskt samhällsliv”, heter det i en moderatmotion till årets riksdag. I en centermotion talas om möjligheterna att genom radio och TV uppleva det skådespel som riksdagens högtidliga öppnande inneburit. Motionerna leder fram till krav på bevarandet av det mesta möjliga av de gamla ceremonierna. Konstitutionsutskottets majoritet går motionärerna till mötes i en omfattning som illa rimmar med utskottets uttalande förra året, att öppnandet bör äga rum i' plenisalen och att det ankommer på talmannen att utarbeta program för öppningssammanträdet. Utskottets skrivning är dubbelbottnad. Man redovisar de nya bestämmelserna om riksdagens öppnande, som innebär en anpassning till det parlamentariska statsskicket, och finner det naturligt att ceremonierna ges en sådan utformning att riksdagens centrala roll i statsskicket klart markeras. Men så skyndar man sig att lugna den konservativa opinionen genom att säga: ”Även med en sådan inriktning kan värdefulla inslag i de hittillsvarande öppningsceremonierna bevaras.” Det som de borgerliga betraktar som ”värdefulla inslag” i ceremonierna har verkligen inte mycket med det parlamentariska statsskicket att göra. De ceremonier som hittills tillämpats vid riksdagens öppnande i rikssalen är i stort sett oförändrade sedan 1810 års riksdagsordning. Den då gällande regeringsformen byggde som bekant på ett maktdelningssystem, där kungen utövade den styrande makten. I min reservation till konstitutionsutskottets betänkande har jag anfört att av utskottets skrivning kan man till och med få den uppfattningen att öppningssammanträdet även fortsättningsvis skall kunna äga rum i rikssalen. Det är svårt att komma till någon annan slutsats. Utskottet hävdar nämligen att riksdagens ”högtidliga öppnande i rikssalen har fått en bred förankring hos allmänheten, särskilt genom direktsändningarna i televisionen”. Utskottet hävdar vidare att det är ”angeläget att allmänheten även i fortsättningen med intresse följer riksdagens öppningssammanträde”. Av denna koppling måste man dra slutsatsen att underförstått skall ceremonierna i rikssalen kunna komma i fråga även i fortsättningen. Moderaterna är heller inte sena att inkassera denna framgång. ”Som utskottet framhåller, har öppningsceremonin blivit uppskattad i vida kretsar, inte minst genom televisionen. Utan tvekan beror en stor del av denna stämning kring ceremonin på den vackra och värdiga inramning som rikssalen erbjudit”, skriver herrar Werner i Malmö och Björck i Nässjö i sitt särskilda yttrande. Det här huset — alltså riksdagshuset — utdömes också av moderaterna i fråga om lämplig miljö för ett högtidligt öppnande. Den anakronism som monarkin innebär i dagens samhälle finns visserligen kvar i den nya grundlagen, men parlamentarismen är ändå i olika avseenden markerad. Det är därför inkonsekvent att bevara inslag från en förgången tid i samband med riksdagens öppnande. Moderata samlingspartiet slåss för att bevara varje tumsbredd kunglig mark i författningsfrågorna, det vet vi. Men det är minst sagt anmärkningsvärt att socialdemokraterna, som i sitt program har kravet på republik, medverkar till skrivningar som tillfredsställer de konservativa krafterna. Man brukar från det partiet tala om att opinionen inte är mogen för genomförande av republikkravet. Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet har i detta betänkande verkligen inte gjort mycket för att utveckla opinionen för republik. Tvärtom har man till de många tidigare eftergifterna för reaktionära krafter lagt ytterligare en. Det förhållandet att monarkin fortfarande finns kvar i statsskicket efter en författningsreform är ur demokratisk synpunkt djupt otillfredsställande. Monarkin är en kvarleva från feodaltiden och står i strid med de demokratiska strävandena. Det är orimligt att i samband med riksdagens öppnande också bevara ceremonier från en gången tid. Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till konstitutionsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Det förvånar väl ingen att herr Berndtson inte är särskilt intresserad av vad utskottet här har skrivit. Jag skall inte gå i polemik mot honom i det avseendet. Han har sin självklara inställning, han vill ha helt andra ceremonier, förstår jag. Men det är ju desto fler i vårt land som är intresserade av riksdagens uppfattning om det framtida högtidliga öppnandet. Det kan synas förbluffande. Talmannen har fått en mängd skrivelser och namnunderskrifter i ärendet. Jag föreställer mig att detta har två orsaker. För det första nämner inte den nya grundlagen någonting om ordningen för riksdagens högtidliga öppnande utan överantvardar det i talmannens hand. Känner man då inte någon talman av Henry Allards goda märke, så kan man hysa oro — det är begripligt. För det andra har man hittills genom radio och television upplevt ceremonin som trivsam och högtidlig på en gång. Jag tänker visst inte på stöveltramp och på diplomatfruarnas färgrika fägring utan på mycket annat. Det historiska sambandet sträcker sig verkligen längre bakåt än till 1810, det går ju tillbaka till Gustav II Adolfs tid. Då hade vi förvisso ett helt annat samhälle än detta och en så annorlunda konstellation mellan konung och folk. Man sätter också värde på de trygga ord som finns i ceremonielet. Det är allt detta tillsammantaget som visat sig vara fångande. Gudstjänsten i Storkyrkan har ju aldrig varit tillgänglig för tittare och lyssnare utanför, men jag tror nog att gemene man i Sverige finner en viss trygghet i att riksdagsmännen är instängda i Guds hus en halvtimme före öppnandet. Vi riksdagsmän har väl inte förlorat något på det, och jag tror inte att Vår Herre har gjort det heller. Vad sedan gäller konstitutionsutskottets skrivning beträffande de motioner som vill bevara så mycket som möjligt av det goda i det gamla så är enigheten mycket stor, och det vill jag uttala tillfredsställelse över. När vi började behandlingen var väl inte enigheten så stor; det är ju aldrig så i begynnelsen av en förhandling. Somliga menade att man kunde nöja sig med vad som hade uttalats tidigare från konstitutionsutskottets sida och att man inte skulle komma med några pekpinnar till talmannen osv. Men undan för undan upptäckte vi ju att det var ett stort värde i vad som fanns och att det, som riktigt uttrycks i skrivningen, ”har fått en bred förankring hos allmänheten”. Det är otvivelaktigt så. Och jag tror att talmannen inte har någonting emot detta. Som den mycket hänsynsfulle och demokratiskt sinnade man han är, tror jag att han uppskattar att riksdagen har uttalat sig i det här sammanhanget. Då kan man fråga sig: Vad skall det särskilda yttrandet vara till för, när det inte kommer med något nytt? Jag skulle vilja säga att man kan läsa det som en motivtext till betänkandet. När utskottet säger att riksdagens högtidliga öppnande i rikssalen har fått en bred förankring hos allmänheten osv. vill vi motivera det och säga att det beror i stor utsträckning just därpå att öppnandet har försiggått i rikssalen med den stämning och den högtid som präglar denna lokal.

Är vi i rikssalen följer också som amen i kyrkan en gudstjänst i slottskapellet, och det tycker jag personligen är bra. Herr talman! Jag vill bara med detta ha sagt att jag är till freds med att vi har nått enighet här. Jag tror att det är inte bara riksdagen som kan känna tillfredsställelse utan också folket i stort, och jag har självfallet inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det måste vara en angelägen strävan i politiskt arbete att bredda diskussionen och förankra besluten samt på det sättet engagera så många som möjligt. Detta är inte minst viktigt i det representativa system vi har, där besluten många gånger tyvärr fjärmar sig från människorna. Riksdagen som landets högsta beslutande församling har ett stort ansvar att planlägga sitt arbete så att de bästa möjligheter kommer att förefinnas för en bred allmänhet att följa arbetet och på det sättet få förståelse och respekt för landets politik. Självfallet har massmedia i detta avseende ett stort ansvar att spegla och stimulera debatten och, vill jag tillägga, informera om riksdagens verksamhet. Det skulle vara intressant att ytterligare diskutera detta, men denna fråga kan vi, om vi vill, närmare gå in på under nästa punkt på dagordningen. Vad vi nu har att diskutera och uttala oss om är formerna för riksdagens öppnande efter det att den nya regeringsformen och riksdagsordningen beslutats. Detta är en väsentlig fråga när det gäller att levandegöra riksdagens arbete och skapa intresse för detta. Jag tycker att det klart har markerats i diskussionerna inför antagandet av den nya grundlagen, och det har blivit ytterligare bestyrkt i de motioner som väckts i år. Det är dessa motioner vi här har att ta ställning till. Glädjande är att ett enigt utskott så när som på vpk — som vi hörde nyss — har kunnat åstadkomma en så positiv skrivning som nu är fallet när det gäller ge riksdagens öppnande sådana former att man även fortsättningsvis kommer att kunna fånga allmänhetens intresse just vid öppnandet. Riksdagens öppnande regleras i riksdagsordningen 1 kap. 6 § — detta finns redovisat i utskottets betänkande. Det framgår att det föreligger stor frihet i fråga om inramningen av det högtidliga öppnandet. Talmannen skall efter samråd med vice talmännen fastställa ordningen. Utskottet har för sin del kompletterat detta med att talmannen även kan ta kontakt med partigrupperna. Med tanke på möjligheterna till detta breda samråd har utskottet inte funnit anledning att i detalj uttala sig om olika inslag i ceremonierna. Att riksdagens arbete även fortsättningsvis skall inledas under högtidliga och värdiga former är självklart. Från centern vill vi starkt hävda att man därvid också skall bevara så mycket som möjligt av de värdefulla inslagen i de hittillsvarande öppningscerem onierna. Ingen kan förneka attt.ex. öppnandet i rikssalen har en bred förankring bland allmänheten. Enligt min mening bör öppnandet också som hittills föregås av gudstjänst, som för många innebär en betydelsefull samling inför det viktiga riksdagsarbetet.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

Herr talman! I januari i år förde vi en intensiv debatt om riksdagens högtidliga öppnande, och då framförde jag mina synpunkter i en skrivelse som överlämnades till riksdagens talman. Jag ansåg att det var rätta vägen att redovisa synpunkterna på, ty som det här sagts är det enligt bestämmelserna herr talmannen som efter samråd med vice talmännen har att bestämma om formerna för riksdagens första sammanträde. När jag nu har tagit del av konstitutionsutskottets skrivning har jag med tillfredsställelse konstaterat att utskottet i stort sett har samma inställning som jag har redovisat som min personliga uppfattning i den skrivelse jag överlämnade till talmannen. Vi är helt ense om att riksdagens arbete skall inledas under högtidliga och värdiga former. Vi har också samma bedömning när det gäller svenska folkets uppskattning av det högtidliga riksdagsöppnandet. Som understrukits här av flera talare är vi helt medvetna om att det framför allt är TV:s sändningar som gjort att riksdagens öppnande under de senaste åren har blivit något av hela svenska folkets högtid.

Men när jag har granskat utskottsmajoritetens skrivning har jag inte där kunnat finna något som tar bort möjligheten för talmannen att i fortsättningen använda rikssalen för öppnandet, om han så önskar. Jag tycker det är principiellt riktigt att talmannen, som nu har fått uppdraget att bestämma formerna för öppnandet, skall göra det utan några pekpinnar — som det här har sagts. Men det må ändå vara en riksdagsledamot tillåtet att framföra en personlig reflexion, som också innebär hänsynstagande till de båda ytterlighetssynpunkterna, nämligen att först förlägga det högtidliga öppnandet till rikssalen och att sedan ha det egentliga öppnandet i riksdagsmiljön. Enligt min mening kan man tänka sig den möjligheten att det högtidliga öppnandet, föregånget av en gudstjänst, sker i rikssalen och det formella öppnandet i riksdagslokalerna. Beträffande gudstjänsten skriver utskottet: ”En gudstjänst kan självfallet anordnas.” Där vill jag liksom herr Boo avge den personliga deklarationen att jag anser det självklart att de som önskar samlas till en gudstjänst före riksdagsöppnandet bör beredas möjligheter härtill. Herr talman! Jag tycker det är tillfredsställande att det råder så stor enighet om att riksdagsöppnandet också i fortsättningen skall ske i högtidliga och värdiga former, så att det blir en stund då vi bryter mot den grå vardagen. Slutligen utgår jag också från såsom självklart att herr talmannen efter detta praktiskt taget eniga utskottsbetänknde tillsammans med vice talmännen kommer att tillse att riksdagsöppnandet även i fortsättningen sker i former som uppskattas av större delen av svenska folket.

Herr talman! I samband med den mycket intensiva debatten om grundlagsreformen fick nog de flesta riksdagsmän klart för sig, vilken vikt många människor fäster vid att traditioner som är förknippade med den gamla grundlagen bibehålls också i framtiden. Just riksdagens högtidliga öppnande kom ofta att nämnas som ett exempel på något som var värt att bevara. Allmän enighet råder nu om att riksdagens öppnande också i fortsättningen skall ges en högtidlig karaktär. Utskottets skrivning är på den punkten välgörande positiv. Beträffande formerna har dock inte utskottet velat gå in i detalj, då det slutligen ankommer på talmannen att, efter samråd med vice talmännen, fastställa hur öppnandet skall gå till. Därför har utskottet inte tagit ställning till exempelvis var öppnandet skall äga rum. I det sammanhanget vill jag gärna säga att jag är övertygad om att en stor del av allmänhetens uppskattning och intresse för öppningsceremonin beror just på att den varit förlagd till rikssalen. Få lokaler i vårt land kan som rikssalen ge en vacker och värdig inramning åt själva öppningsceremonin. Inte med bästa vilja i världen kan man jämföra det provisoriska riksdagshus som vi nu befinner oss i med rikssalen. Detta hus har förvisso många förtjänster, men det utgör definitivt en mindre lämplig ram för en högtidlig öppningsceremoni. Och enligt utskottets mening skall ju ceremonin ges just en högtidlig karaktär. Mot den bakgrunden talar mycket för att vi också i fortsättningen bör förrätta öppnandet i rikssalen. I varje fall tycker jag att så skall ske till dess att vi fått ett permanent riksdagshus av annan karaktär än det nuvarande provisoriet. Det gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen har jut.ex. en helt annan karaktär än det hus vi nu befinner oss i. Det har i debatten påpekats att det är riktigt att riksdagen står i centrum för öppningsceremonierna. Enligt min mening finns det ingenting som hindrar att riksdagens roll markeras, även om öppnandet sker i rikssalen. Det nuvarande öppningsceremonielet ger möjligheter till detta. I varje fall kan inte ett eventuellt förläggande av ceremonin till rikssalen hindra att riksdagens roll understryks. Bestämt är att talmannen kommer att leda öppningsceremonin och att statsministern skall avge regeringsförklaring. Redan härigenom har en markering av riksdagens roll gjorts. Herr talman! Grundlagsdebatten bjöd på många överdrifter. Men den ledde till att många människor kom att känna sig oroliga inför den författning som vi då hade att anta, och många intalades att förändringarna i vårt statsskick var större än de i själva verket var. Mot den bakgrunden tror jag att det kan vara klokt att markera sambandet med vårt tidigare statsskick genom att så långt som det är praktiskt möjligt anknyta till det tidigare ceremonielet. Jag tror t.o.m. att riksdagen själv skulle vinna på detta. Riksdagens högtidliga öppnande har, som understrukits flera gånger här i debatten, genom televisionen blivit uppskattat av stora delar av svenska folket. Att nu göra några drastiska ändringar i denna ceremoni skulle knappast tjäna något vettigt syfte. Utskottets ledamöter, exklusive kommunisterna, är också överens om att öppnandet i framtiden skall ske i högtidliga former. Därför vågar man kanske uttrycka en förhoppning om att riksdagens talman, när han fastställer ordningen för öppnandet i framtiden, uppfyller utskottets önskan genom att han i fråga om plats och inslag i övrigt anknyter till vad som hittills varit gällande.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att utskottets skrivning markerar att bestämmanderätten ligger hos talmannen. Då måste man verkligen fråga sig varför utskottet gör följande skrivning: ”Riksdagens högtidliga öppnande i rikssalen har fått en bred förankring hos allmänheten, särskilt genom direktsändningarna i televisionen. För riksdagen är det självfallet angeläget att allmänheten även i fortsättningen med intresse följer riksdagens öppningssammanträde. Utskottet förutsätter att hänsyn härtill kommer att tas vid fastställandet av ordningen för sammanträdet.” Detta är inte bara en vädjan till talmannen, det förefaller i högsta grad vara en beställning på hur man vill ha det i framtiden. Nu säger herr Johansson i Trollhättan att både jag och de som har avgivit det särskilda yttrandet drar ut för mycket ur utskottets skrivning. Jag är inte övertygad om den saken. Och just frågan om rikssalen som lämplig samlingsplats har stuckit fram som en bockfot i samtliga de borgerligas inlägg. Det kan inte ha undgått de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet, och det borde ge dem en tankeställare. Jag är inte övertygad om att herr Johansson i Trollhättan får ett lika översvallande bifall från medlemmarna i sitt eget parti som han i dag har fått av representanterna för de borgerliga partierna. Skrivningen får inte vara så luddig att den kan tolkas som stöd för att bevara dessa överspelade gamla ceremonier.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan menar att vårt särskilda yttrande är en motivtext till vad moderaterna har yrkat. Det finns naturligtvis i bakgrunden, men vi har varit noga med att anknyta till vad utskottet gemensamt har uttalat. När utskottet gör vissa konstateranden om den förankring som den nuvarande öppningsceremonin har i svenska folket talar vi om i det särskilda yttrandet vad det kan bero på. Vi har skrivit under betänkandet, och vi viker inte från meningen att talmannen skall ha bestämmanderätten.

Herr talman! Vad är det som enligt utskottet utgör värdefulla inslag i hittillsvarande öppningsceremonier? Det har herr Johansson i Trollhättan inte klarat ut och ingen av de övriga heller. Är det möjligen glansen kring kungahuset? Eller är det drabanternas stöveltramp? Ingetdera kan anses vara värdefullt inslag från demokratisk synpunkt. Frågeställningen måste bli, herr Johansson: Vad är det man vill förmedla till allmänheten från riksdagen? Är det dessa saker eller riksdagens arbete det gäller? Jag vill peka på att moderaterna i sin partimotion yrkat att riksdagen uttalar att dess högtidliga öppnande även i framtiden bör äga rum i former som i stort sett ansluter sig till dem som hittills tillämpats. Nu är moderaterna i utskottet och tydligen även här i kammaren nöjda med den skrivning som utskottet har presterat. Det måste väl innebära att den också motsvarar deras krav. Då tycker jag, herr Johansson i Trollhättan, att Ni i likhet med Nils Ferlin borde säga: ”och Gud må förlåta mej somliga rader”.

Herr talman! Kungl. Maj:t har föreslagit riksdagen att dels medge att datamaskinutrustning beställs till en kostnad av — utöver tidigare medgivet belopp — högst 20 miljoner kronor, dels anvisa ett investeringsanslag av 63 miljoner kronor. Med anledning härav har herr Magnusson i Borås m.fl. väckt motionen 600, vari yrkas att riksdagen dels hos Kungl. Maj:t hemställer om en redogörelse för hittillsvarande erfarenheter av användning av datamaskiner i statsförvaltningen, dels i avvaktan på en sådan redogörelse avslår Kungl. Maj:ts hemställan om bemyndigande att beställa datamaskinutrustning för 20 miljoner kronor. När vi behandlade detta ärende i utskottet, framgick det att utskottet i höst kommer att ta upp en del andra motioner som gäller de statliga dataanläggningarna. Eftersom utskottet har förståelse för att datateknikens konsekvenser skall prövas och utvärderas, har utskottet tänkt sig återkomma till dessa frågor i det sammanhanget. Tyvärr ansåg sig utskottet inte kunna tillstyrka motionsyrkandet, utan det avstyrktes i sin helhet. Därför har reservationen kommit till. Jag vill, herr talman, poängtera att det rör sig om stora pengar. Vi har under flera år anslagit belopp av denna storlek just för datautrustning. Jag kan inte säga hur stor den sammanlagda summan är. Jag tror dock att jag inte tar miste alltför mycket, om jag säger att det rör sig om 500 miljoner kronor. Beslutsfattarna, alltså riksdagen, vet i allmänhet inte hur dessa medel används. Jag kan såsom exempel nämna att det finns experter, som i dag anser att investeringsanslagen är mycket marginella i förhållande till de manuella kostnaderna och lokalkostnaderna för databehandling. Det skulle i så fall innebära att det rör sig om miljardbelopp, om vilka riksdagen inte har någon uppfattning. Det visar än mer värdet av att riksdagen får en redogörelse i dessa hänseenden. Låt mig, herr talman, bara som jämförelse peka på punkten 8 i utskottsbetänkandet, där vi anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kronor till DAFA. Bakom det förslagsanslaget döljer sig en förvaltning med 312 årsanställda och en omsättning på 43 miljoner kronor. DAFA gav förra året en vinst på 400 000 kronor men har balanserade förluster på 4,1 miljoner kronor. En av anläggningarna, den i Gävle, har mycket dålig beläggning och gick förra året med en förlust på ungefär 1,2 miljoner kronor. Det är alltså inte tillfredsställande, som jag ser det, att vara med om att fatta beslut av den här räckvidden utan att ha en aning om hur det hela sedan går till. Jag vill inte påstå att det skulle vara något skumt med detta, men då finns det ju heller ingen anledning att riksdagen inte skall få sin redovisning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig först i anslutning till herr Söderströms anförande understryka att reservanterna går emot utskottsmajoriteten endast när det gäller första momentet i hemställan under punkt 25, nämligen bemyndigandet att beställa datamaskinutrustning för ytterligare 20 miljoner kronor. De vill att riksdagen skall avslå Kungl. Maj:ts begäran på denna punkt i avvaktan på en utförlig redogörelse om hittillsvarande erfarenheter av användningen av datamaskiner i statsförvaltningen. I själva huvudfrågan är det dock egentligen inte mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi anser alla att datafrågorna är viktiga. Datorerma har redan börjat omforma vårt liv och kommer att göra det i ännu större utsträckning under de närmaste decennierna. Som jag ser det, är det utomordentligt angeläget att riksdagen har ett starkt inflytande på och ett fast grepp om denna utveckling. Därför behövs det ett gott beslutsunderlag och en samordning av olika utskotts ställningstaganden till olika dataprojekt. Finansutskottet har i flera sammanhang understrukit vikten av att datateknikens konsekvenser i olika avseenden prövas och utvärderas. Samtidigt är det angeläget att man inom den statliga förvaltningen tar vara på de betydande möjligheter till höjning av effektivitet och servicenivå som datateknikens snabba utveckling trots allt skapar. Utskottet har, som framhållits i betänkandet, för avsikt att komma tillbaka till dessa frågor i höst i samband med behandlingen av andra motioner på dataområdet. Därvid finns det, föreställer jag mig, goda möjligheter att beakta de av reservanterna i det här sammanhanget framförda synpunkterna. Utskottsmajoriteten har däremot inte ansett det möjligt att pressa fram en av reservanterna begärd redogörelse, som skulle kräva ett mycket omfattande utredningsarbete, innan beslut fattats om det av Kungl. Maj:t begärda beställningsbemyndigandet. Till saken hör att detta bemyndigande, som i år är ovanligt litet till sin omfattning, enligt vad utskottet under hand inhämtat i allt väsentligt avser tämligen små kompletteringar av redan i drift varande anläggningar. Ett ställningstagande till bemyndigandet från riksdagens sida berör därför inte något av de stora dataprojekt som för närvarande befinner sig på planeringsstadiet. Det är angeläget att särskilt betona detta. Däremot skulle ett avslag på bemyndigandet kunna få besvärliga konsekvenser för ett rationellt utnyttjande av redan befintliga och i drift varande anläggningar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Vid förra årets riksdag föreslog finansministern att 5 miljoner kronor skulle anslås till information beträffande alkoholoch narkotikaproblem och att statens ungdomsråd skulle få disponera dessa pengar. För egen del biträdde jag anslagssumman men hade då uppfattningen att det var olämpligt att pengarna fördelades av statens ungdomsråd. När man nu tar del av erfarenheterna från hur medlen använts, blir man styrkt i sin uppfattning att statens ungdomsråd inte var det lämpliga organet att fördela pengarna. Vi har fått en mycket varierande flora av information om missbruksproblemen, och den som försöker sätta sig in i dessa problem med ledning av alla de broschyrer och informationssk rifter som producerats med stöd av de 5 miljonerna blir inte efteråt mycket klokare. Som jag ser det är det viktigt att den information som ges blir saklig och adekvat och inte bidrar till att skapa ytterligare förvirring bland alla dem som verkligen försöker sätta sig in i dessa väsentliga frågor. Nu återkommer finansministern och föreslår att 2,5 miljoner kronor skall gå till upplysningsverksamhet och att statens ungdomsråd återigen skall få fördela pengarna. Jag anser, herr talman, att det i år borde räcka med 1 miljon kronor för informationsoch upplysningsverksamhet. Det finns så många andra åtgärder som jag tycker är mera angelägna när det gäller att komma till rätta med de svåra missbruksproblemen. Broschyrer löser inte alla problem, i synnerhet inte broschyrer vilkas innehåll snarare ökar förvirringen än bidrar till den sakliga informationen. Jag har därför föreslagit att av dessa 2,5 miljoner kronor skulle 1 miljon anslås till upplysningsverksamhet och att Centralförbundet för Nr 54 alkoholoch narkotikaupplysning skulle få disponera anslaget. Jag har pp! Onsdagen den vidare föreslagit att man skulle höja ersättningen till kommunerna för äl den sociala jourverksamheten, vilken jag tycker är angelägen, med KORkap re BIS ke missbrukare, också det ett angeläget ändamål. Beträffande de två sista punkterna kan nämnas att de av naturliga skäl inte behandlas i skatteutskottets betänkande, utan det är enbart den första punkten. Jag vill med denna motivering, herr talman, yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Det var inte förra årets riksdag som anvisade 5 miljoner kronor för upplysningsverksamhet om alkoholoch narkotikamissbruk, utan det gjorde 1972 års riksdag. Anslaget avsåg en upplysningsperiod om två år. I anslutning till att man beviljade medlen diskuterades huvudmannaskapet för anslaget, och riksdagen stannade då för att ge statens ungdomsråd uppdraget att administrera medelstilldelningen. Enligt direktiven för upplysningsverksamheten skulle målet vara att sätta in alkoholoch narkotikaproblemen i deras sociala sammanhang. Informationen borde inte framstå som centraldirigerad, utan organisationerna borde få samhällets förtroende att efter egna värderingar och erfarenheter arbeta med upplysningsverksamheten utifrån de angivna riktlinjerna. I årets statsverksproposition föreslår finansministern att ytterligare 2,5 miljoner kronor anvisas till upplysning om alkoholoch narkotikaproblem för budgetåret 1974/75. Departementschefen finner det angeläget att man tillvaratar de engagemang som de ideella organisationerna visat när det gäller upplysningsverksamheten. Departementschefen anser det också angeläget att man behåller kontinuiteten i verksamheten intill dess att alkoholpolitiska utredningen kommer med sina förslag. Fru Kristensson delar inte den uppfattningen utan anser att denna satsning delvis har varit missriktad. I motionen 1231 yrkar fru Kristensson att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts förslag om anvisning av 2,5 miljoner kronor till Upplysning om alkoholoch narkotikaproblemen. Av denna motions liksom den till utskottsbetänkandet fogade reservationens knapphändiga motiveringar framgår inte vad det har varit för fel med den av organisationen bedrivna upplysningsverksamheten. Fru Kristensson har här sagt att man producerat en mängd broschyrer, och dessa har inte alltid varit så bra som hon tycker att de skall vara. Jag har också tagit del av redovisningen för hur organisationerna har använt dessa pengar. Det är sannerligen inte bara fråga om en mängd broschyrer som har spritts ut över landet. Seriöst arbetande organisationer har på tusen och en sammankomster tagit upp alkoholoch narkotikaproblemen samt informerat om dem. Det är en direkt missuppfattning av fru Kristensson och reservanterna ungdomsråd har haft att fördela dessa medel mellan sina medlemsorganisationer. Statens ungdomsråd, fru Kristensson, har inga medlemsorganisationer, utan rådet fungerar som ett samrådsorgan mellan ungdomsorganisationerna. Av den redovisning som rådet har lämnat över dessa projekt och över de organisationers verksamhet som erhållit medel för upplysningsverksamhet framgår att organisationerna har en mycket stor bredd. En lång rad av vitt skilda organisationer har aktivt bedrivit upplysningsverksamhet därför att de ansett det vara en angelägen uppgift för dem, Utskottet anser i likhet med departementschefen att det är angeläget att denna verksamhet får möjligheter att fortsätta. Därför ber jag, herr talman, med hänvisning till det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tiden går så fort, herr Carlstein, och jag är ledsen över att jag sade 1973 i stället för 1972, som var det år då anslaget gavs. Jag tror inte att herr Carlstein egentligen förstår i vilket avseende vi har olika uppfattning. Precis som jag menar att det i fråga om vårdpolitiken är nödvändigt att socialstyrelsen kommer med bestämda riktlinjer för hur vården skall bedrivas, menar jag att det är viktigt att informationen får ett sakligt innehåll, att den blir någorlunda ensartad så att den inte bidrar till att ytterligare öka förvirringen i fråga om de alltmer besvärande narkotikaproblemen. Jag trodde att herr Carlstein skulle förstå dessa mina synpunkter. I stället understryker han mycket tydligt hur stor bredd organisationerna har, hur artskilda de är och hur olika informationen blir. Jag skall inte ytterligare polemisera mot herr Carlstein, utan jag konstaterar bara att vi tycker olika. Lika väl som herr Carlstein är i sin fulla rätt att hävda sin uppfattning så måste jag vidhålla att min uppfattning bör stödjas. Jag står alltså fortfarande fast vid mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Henmark och jag har i motionen 605 hemställt att riksdagen beslutar att målsättningen för anslaget Upplysning om alkoholoch narkotikaproblemen förtydligas på det sätt som anges i ett i motionen upptaget fempunktsprogram. Detta program finns återgivet på s. 2 i utskottsbetänkandet, och jag behöver därför inte läsa upp det. Vi tror att de här pengarna skulle användas effektivare om man bättre preciserade målsättningen. Vårt förslag går främst ut på att de negativa effekterna av användningen av beroendeframkallande medel skall understrykas starkare och att man därför bör söka begränsa användningen av sådana medel. Jag tror att den aspekten skulle behöva komma fram på ett kraftigare sätt än vad som har skett. Nu säger utskottet att det föreligger ingen större skillnad mellan motionärernas förslag och de ursprungliga direktiv som den fördelande organisationen fick att följa. I det sammanhanget vill jag gärna påminna om att jag tillhörde dem som ansåg att CAN — centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning — skulle anförtros uppdraget att fördela pengarna, detta med hänsyn till förbundets långa erfarenhet och dess goda förutsättningar att bedöma de här frågorna. Vi tror att det skulle ha varit en riktigare väg att gå. Men när det nu blev riksdagens beslut att statens ungdomsråd skulle få det här uppdraget anser vi det angeläget att rådet ges sådana direktiv som gör det möjligt att få ut det mesta möjliga av de medel det är fråga om ur det anslag som står till förfogande. Självklart är det riktigt att upplysningen om alkohol och narkotika sätts in i ett socialt sammanhang, men detta utesluter ingalunda att det understryks att man kraftigare än förr bör trycka just på de negativa effekterna av användningen av beroendeframkallande medel. Utskottet anser sig kunna förutsätta att statens ungdomsråd inom ramen för direktiven beaktar motionärernas synpunkter då det gäller upplysningen om de beroendeframkallande medlens negativa effekter. Detta noterar jag med tillfredsställelse och vill gärna få stryka under det med ett kraftigt streck och framföra förhoppningen att utskottets uttalande här verkligen skall observeras av statens ungdomsråd och att vi därigenom skall nå fram till de resultat som vi här är ute efter.

Herr talman! Försvarsutskottets nu föreliggande betänkande nr 15 föranleds av motionen 204 angående bättre utnyttjande av verkstäderna vid Ostkustens örlogsbas på Muskö. I motionen anges att Muskövarvet har sådan kapacitet att man torde kunna anta att denna verkstadsanläggning kan ta emot utomstående kunder. Enligt motionen skulle en sådan åtgärd med eventuell åtföljande ökning av antalet anställda vid Muskö få en positiv effekt för södra delen av Södertörn, som enligt motionären lider stor brist på arbetstillfällen. När det gäller möjligheterna att uppnå en ökad kapacitet vid Muskövarvet och en bättre sysselsättning för befolkningen på den södra delen av Södertörn har motionären sneglat på den planerade förrådsoch verkstadsanläggning som sjöfartsverket haft för avsikt att, i samband med utlokaliseringen av sjöfartsverket, uppföra i Norrköping. Det anges därför i motionen att innan den här anläggningen uppförs i Norrköping ”borde en undersökning ske om förutsättningarna att använda verkstäderna på Muskö även för sjöfartsverkets behov”. Detta ärende har således ett lokalt intresse för Norrköpings kommun i lika hög grad som för befolkningen på Södertörn. Som ledamot av Norrköpings kommunstyrelse har jag av naturliga skäl inte helt kunnat ansluta mig till vare sig motionärens eller utskottsmajoritetens uppfattning. När det gäller strävandena att bredda Musköbasens verksamhet råder det knappast några delade meningar, och inte heller torde det råda delade meningar om önskvärdheten av att bereda befolkningen i den södra delen av Södertörn sysselsättning i den mån sådan saknas. Utskottsmajoriteten anammar motionärens tankegång angående sjöfartsverkets anläggningar i Norrköping och anför: ”Utskottet anser för sin del att man i den uppkomna situationen bör ytterligare överväga behovet av en ny anläggning. Skäl kan föreligga att underkasta projektet en förnyad analys med beaktande av möjligheterna att utnyttja Muskövarvet och andra befintliga resurser i syfte att nå fram till en driftekonomiskt optimal lösning inom den samlade statliga verksamheten. Härvid måste självfallet regionalpolitiska faktorer vägas Er Det är i denna del jag har en från utskottet avvikande mening. Jag utgår ifrån att det just är regionalpolitiska faktorer som legat till grund när besluten om utlokalisering av statlig verksamhet till Norrköping fattats. Även om den här förrådsoch verkstadsanläggningen inte bereder så många sysselsättning är varje nytt arbetstillfälle välkommet i Norrköpingsregionen, där det finns en arbetslöshet som är väl känd och där det står inemot 1 000 lägenheter tomma. Inom Norrköpings kommun har vi i likhet med de ansvariga myndigheterna utgått ifrån att denna förrådsoch verkstadsanläggning är en del av den beslutade utlokaliseringen av sjöfartsverket till Norrköping. Med utgångspunkt i detta har det också förevarit kontakter mellan myndigheterna och Norrköpings kommun. Redan 1971 inleddes sonderingar angående alternativa förläggningsplatser för denna förrådsoch verkstadsanläggning, och det har pågått förhandlingar sedan ett år tillbaka. Dessa förhandlingar har lett till att ett preliminärt avtal träffades i oktober förra året om förvärv av mark för förrådsoch verkstadsanläggningen. Preliminära avtal har också ingåtts om gemensam muddring, om upplagsplats för muddermassor m.m. Det skall också här anföras att byggnadsstyrelsen i december förra året erhöll vattenrättsdom över vattenarbeten för sjöfartsverkets förråd och verkstäder i Norrköping. Jag vill vidare anföra att projekteringen är utförd och att systemhandlingar är upprättade. Från myndigheternas sida har det framhållits hur pressad tidsplanen är och hur angeläget det är att de förberedande arbetena kommer i gång så snart som möjligt. Det är mot bakgrund av vad jag här anfört som jag inte har kunnat dela utskottets mening utan har fogat en reservation till utskottets betänkande. Enligt min uppfattning skulle det vara mindre lyckat för både sjöfartsverket och kommunen om den planerade verkstadsoch förrådsanläggningen skulle fördröjas eller om den inte skulle komma till stånd i enlighet med de upprättade planerna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation jag har fogat till försvarsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! I riksdagen är en av de stora återkommande frågorna: Hur skall vi finansiera nya eller ökade kostnader? Sällan talar vi om att spara, sällan väcks motioner som visar vägar att rationalisera eller förenkla statlig verksamhet. Min motion om verkstäderna vid Ostkustens örlogsbas visar på ett sätt att spara pengar. Men pengarna sparas inte genom minskning eller indragning av försvarets resurser. Nej, vi sparar enligt utskottet en engångssumma på ca 30 miljoner kronor genom att utnyttja redan befintliga resurser i stället för att bygga ut nya på ytterligare ett ställe. Dessutom skulle enligt min bedömning de årliga driftkostnaderna för staten totalt sett minska. I ett allt kärvare ekonomiskt klimat, där ständigt nya och angelägna reformer kräver ökat tillskott av skattepengar, måste också statsmakterna se över sin verksamhet och fråga sig om den är rationell, om staten tagit till vara alla möjligheter till besparingar. I detta sammanhang vill jag peka på att vi måste sträva efter att bryta ned murar och spärrar mellan olika delar av samhällets verksamhet. Att marinen har resurser för att reparera och se över sina fartyg är nödvändigt. Att dessa resurser också är stora och tekniskt högtstående är naturligt. Marinens organisation måste kunna arbeta i krig. Men att t.ex. sjöfartsverket skall ha egna verkstadsanläggningar är inte så självklart. Från total samhällsekonomisk synpunkt kan en samordning till Muskö ge vinster. Dessutom tycker jag att man bör undersöka om inte andra statliga myndigheter som har fartyg kan utnyttja Muskö. Marinens bas på Muskö måste skyddas. Vem som helst får inte komma dit. Alltså kan basens verkstäder inte gå ut på öppna marknaden och sälja sina tjänster. Däremot är det möjligt att till basen förlägga arbeten med av staten ägda fartyg. Denna motion handlar egentligen inte om huruvida man skall utföra vissa arbeten på Muskö eller i Norrköping. Ytterst handlar den om hur staten på ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt skall kunna klara sin verksamhet. Ibland kan kanske en rationalisering vara en ganska enkel åtgärd.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
Herr talman! Jag har inget emot herr Strömbergs i Botkyrka argumentering när det gäller att spara — därvidlag har vi väl alla samma uppfattning. Men då skall det också vara fråga om en verklig besparing och inte, som jag tror att det blir i detta fall, en chimär. Vi kan väl inte bestrida att sjöfartsverket måste ha en förrådsoch verkstadsutrustning — det råder inget tvivel om den saken. Då är det bara fråga om var den skall ligga. På s. 4 i betänkandet kan vi konstatera att verket har ett litet antal större fartyg och ett mycket stort antal mindre fartyg. Det kan knappast vara rationellt att hela den här enheten skall ligga uppe i Muskö, när verket ligger i Norrköping. I min tidigare civila verksamhet råkar jag ha tjänstgjort på Muskö i ungefär ett halvt års tid. Jag har upplevt hur svårt det är att ta sig från Norrköping till Muskö och tillbaka, och jag skulle vilja rekommendera herr Strömberg i Botkyrka och andra att prova på den resan. Då får ni se att det inte bara är att åka fågelvägen, utan man måste ta en hel del omvägar. Det är mycket besvärligt och knepigt, och det blir väldigt dyrt. Jag tycker alltså att det över huvud taget inte är realistiskt att ha förrådsoch verkstadsresurserna på Muskö. Jag skulle också tro att det är dessa omständigheter som kommit verket självt att anse att när verkstäder och förråd nu är starkt nedslitna och föråldrade är det mycket lämpligare att uppföra en egen anläggning för ändamålet i Norrköping än att utnyttja Muskö. Därför vill jag, herr talman, helhjärtat instämma i de synpunkter som framförs i herr Glimnérs reservation. Jag tycker inte att man behöver vara lokalpatriot för att göra detta ställningstagande, utan jag anser helt enkelt att det är rätt sunt.

Herr talman! Vi vet alla att örlogsbasen i Muskö är dimensionerad för att ingå i krigsorganisationen. Den togs i bruk 1969, och den har en viss överkapacitet i fred. Den nu aktuella frågan har, som herr Strömberg i Botkyrka framhöll, tagits upp i motionen 204. Herr Strömberg har i motionen angivit flera skäl för aktualiserandet. Det är kostnadsutvecklingen vid marinens underhållsverkstäder, önskemål om att trygga sysselsättningen i verkstäderna, bristen på arbetstillfällen i södra delen av Södertörn och samhällsekonomiska synpunkter. Jag noterar med tillfredsställelse att även reservanten herr Glimnér, i debatten har sagt att han hyser förståelse för de anförda skälen. Motionären anser det lämpligt att fartyg som tillhör andra statliga myndigheter än de marina myndigheterna underhålls vid Muskövarvet. Näraliggande exempel är isbrytare, sjömätningsbåtar och lotsbåtar. Den tekniska förvaltningen vid Ostkustens örlogsbas har redan vissa uppgifter när det gäller underhåll och teknisk drift av statsisbrytarna. Underhållet av isbrytare och sjömätningsfartyg läggs ut på entreprenad av sjöfartsverket. I dag har sjöfartsverket verkstadsoch varvsresurser här i Stockholm som gör det möjligt för verket att i egen regi utföra underhållsarbeten på sjömätningsbåtar och andra mindre enheter. Hösten 1975 flyttar sjöfartsverkets centralförvaltning till Norrköping, och verket har avancerade planer på att i samband därmed uppföra en förrådsoch verkstadsanläggning i Norrköping. Behovet av en sådan anläggning har naturligtvis prövats i vederbörlig ordning. Det finns dock, enligt försvarsutskottets majoritet, anledning att sätta in projektet i ett större sammanhang. Det kan ifrågasättas om man bör investera i en anläggning när, som i detta fall, ett annat statligt organ redan har resurser som kan utnyttjas. Investeringskostnadernas storlek, nära 30 miljoner kronor, ger också anledning till en viss tvekan på den punkten med tanke på de ekonomiska konsekvenserna för sjöfartsverket. Man beräknar de framtida kapital kostnaderna till ungefär 3 miljoner kronor per år. Motsvarande kostnader för sjöfartsverket är i dag ca 200 000 kronor. Vi har i utskottet klart för oss att projektet i Norrköping redan har avancerat rätt långt. Det framgick ju också av vad herr Glimnér här anfört. Men vi anser ändå att det finns anledning att ytterligare överväga behovet av en ny anläggning. Enligt vår mening bör projektet underkastas en förnyad analys med beaktande av möjligheterna att utnyttja Muskövarvet och andra befintliga resurser i syfte att nå fram till en driftsek onomiskt optimal lösning för den samlade statliga verksamheten. Och då måste man givetvis också väva in de regionalpolitiska faktorerna.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

Herr talman! Utskottets värderade ordförande uppehöll sig vid olika typer av fartyg som sjöfartsverket förfogar över. Men det är inte meningen att man skall rusta eller underhålla de stora båtarna, t.ex. isbrytarna, i Norrköping. För det tonnaget skall man kunna använda Muskövarvet. Och det kan man göra utan någon föregående utredning och utan att behöva ifrågasätta anläggningen i Norrköping. Som herr Söderström framhöll hävdar man också bestämt inom sjöfartsverket att det mest ändamålsenliga för verket är att få denna förrådsoch verkstadsrörelse förlagd till Norrköping, dit centralförvaltningen kommer att flytta. Utskottets ordförande tog också upp frågan om de ökade kapitalkostnaderna för sjöfartsverket efter en nybyggnation i Norrköping, men jämförelsen med dagens kostnader är inte helt rättvisande. Jag ber att i detta sammanhang få citera vad byggnadsstyrelsen framhållit i det fallet i skrivelse till Kungl. Maj:t. Byggnadsstyrelsen skriver: ”Det föreslagna programmet innebär totalt sett en utökning jämfört med dagens situation dels beträffande lokalytor och kajlängder, dels beträffande lyftkapacitet, mediaförsörjning m.m. En rättvisande jämförelse är svår att göra på grund av den ovan beskrivna lokalsituationen. Utökningarna hänför sig främst till standardhöjning ur arbetsmiljösynpunkt samt till utökad kapacitet hos vissa befintliga verksamheter.”

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 behandlar frågan om statlig tillsyn över enskilda utbildningsanstalter. I enlighet med tidigare fattat riksdagsbeslut bestämmer Kungl. Maj:t vilka studerande som skall få studiesocialt stöd. Studiehjälp och studiemedel utgår till de elever som går i statliga läroanstalter eller i skolor som har statsbidrag eller som är ställda under statlig tillsyn. Under senare år har statsunderstödet till åtskilliga yrkesskolor som bedrivs i privat regi indragits. Konsekvenserna har blivit att de elever som studerat vid dessa läroanstalter icke kommer i åtnjutande av studiehjälp och icke har rätt till studiemedel. Det som är avgörande för rätten till studiehjälp är att skolan uppfyller de krav som gäller för statlig tillsyn. I socialförsäkringsutskottet har vi behandlat en motion med herr Lidgard som första namn. Motionärerna har funnit det otillfredsställande att de elever som går i skolor som inte är ställda under statlig tillsyn icke har rätt till statligt studiestöd under utbildningstiden och framhåller i motionen att det är angeläget att dessa elevers studiestöd ordnas. För att så skall ske bör riksdagen i skrivelsen till Kungl. Maj:t begära att enskilda utbildningsanstalter som önskar bli ställda under statlig tillsyn medges denna rätt, under förutsättning att arten av den vid anstalten bedrivna undervisningen medger det. En statlig tillsyn skulle lösa studiehjälpsfrågan för elever vid privata läroanstalter. Det är inte att förvåna sig över att eleverna vid dessa skolor reagerar mot att Kungl. Maj:t skall bestämma huruvida man skall ha rätt till statligt studiestöd eller ej. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! I motionen som ligger till grund för det ärende vi nu diskuterar föreslår motionärerna att Kungl. Maj:t medger enskilda utbildningsanstalter att bli ställda under statlig tillsyn under förutsättning att dessa utbildningsanstalter önskar det och undervisningens art medger det. I motionen gör motionärerna gällande att utbildningsdepartementet skulle ha avslagit begäran om tillsyn för ett flertal skolor. Det verkliga förhållandet är att beslut om statlig tillsyn berör endast ett fåtal skolor här i landet. De flesta skolor i Sverige är statliga och statsunderstödda och står av den anledningen automatiskt under statlig tillsyn. I de fall en skola inte är statlig eller statsunderstödd kan skolan ansöka om att bli ställd under statlig tillsyn. Beslut fattas av utbildningsdepartementet efter skolöverstyrelsens hörande. Bifalles sådan ansökan uppnår man två fördelar: dels ger det statlig kvalitetsgaranti, dels får eleverna möjlighet till studiehjälp. Motionens egentliga ärende är säkert inte att ge staten mer insyn utan att ge eleverna vid dessa privata skolor möjlighet att få studiehjälp eller studiemedel. Antalet ansökningar om statlig tillsyn är mycket få. Under år 1973 behandlades tio sådana ansökningar i utbildningsdepartementet och endast två av dessa avslogs — detta efter skolöverstyrelsens avstyrkande. Jag tror att man tveklöst kan påstå att statsmakternas prövning av dessa ärenden är mycket generös. Det kan i varje fall inte vara rimligt att bara det förhållandet att en skola finns till skall berättiga skolans elever till studiestöd. I reservationen som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 har reservanterna nu formulerat om motiveringen och föreslår att statsmakterna skall bortse från de utbildningspolitiska skälen och endast låta arten av undervisningen vid skolan vara avgörande vid bedömningen. Naturligtvis måste utbildningspolitiska skäl ligga till grund för här aktuella bedömningar, och nog är väl, herrar reservanter, hänsynstaganden till arten av undervisning vid skolan utbildningspolitik. 1973 års riksdag behandlade en moderat motion med samma målsättning som den vi nu diskuterar. Motionärerna begärde då utredning om regler för studiehjälp till elever vid de statsunderstödda skolorna.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
Herr talman! Herr Lindström nämner att ett skäl till avslag på motionen är att det gäller endast ett fåtal skolor. Detta har också socialförsäkringsutskottet skrivit i sitt betänkande: ”Enligt vad utskottet inhämtat berör beslut om statlig tillsyn endast ett fåtal skolor.” Men det är ju inget argument för att gå emot förslaget i motionen. Sedan kan jag inte begripa att staten, som ofta synar organisationer och företag — och kanske också personer — vägrar tillsyn från statens sida när skolor begär en sådan tillsyn. Vi har i reservationen skrivit att denna tillsyn skall medges ”under förutsättning att arten av den vid anstalten bedrivna undervisningen det medger”. Det här är en fråga som vi tycker är angelägen och viktig att få löst, och det är därför som vi i reservationen har format ett hållbart argument för att stödja förslaget.
Herr talman! Motionärerna påstår att åtskilliga skolor har blivit förvägrade statlig tillsyn. Utskottet och jag påpekar att det bara är ett fåtal. Något antal har emellertid varken motionärerna eller vi försökt ange. Skälen till ställningstagandet är naturligtvis utbildningspolitiska; det kommer vi inte ifrån.
Herr talman! Jag upprepar att antalet skolor är oviktigt i detta sammanhang. Herr Lindström antar att detta skulle vara ett utbildningspolitiskt utspel från motionärernas sida. Jag vill säga att de utbildningspolitiska ställningstagandena har gjorts av regeringspartiets ledamöter i socialförsäkringsutskottet. Frågan gäller de privata skolornas möjligheter att bedriva sin verksamhet.
Herr talman! Att ställningstagandet har med utbildningspolitik att göra är inte bara ett påstående. Utskottsmajoriteten vill inte låta alla skolor, av vilket slag de än må vara, få statlig tillsyn. Det medför, som jag sagt tidigare, fördelar som vi inte anser att alla skolor bör ha, och det ger också en status som alla skolor inte bör ha.

Herr talman! Vid kulturutskottets betänkande nr 7 finns fogade två reservationer. De gäller bidrag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN, och till nykterhetsorganisationerna. Skolöverstyrelsen föreslår en höjning till CAN med 387 000 kronor och till nykterhetsorganisationerna med 332 000 kronor. Vi reservanter har gått en medelväg och föreslår en höjning till CAN med 164 000 kronor dvs. 114 000 kronor mer än vad kulturutskottets majoritet föreslår. I fråga om bidraget till nykterhetsorganisationerna vill vi för att säkerställa instruktörsverksamheten räkna upp anslaget med 104 000 kronor i förhållande till regeringens och utskottets förslag. Det föreligger en ganska stor risk för att viktiga alkoholpolitiska problem skjuts åt sidan under den tid vi väntar på alkoholpolitiska utredningens förslag, att vi stillatigande betraktar alkoholens roll som skadefaktor bland ungdom, i trafiken, som sjukdomsorsak osv. Det finns en risk att varje förslag till åtgärder möts med ett förtröstansfullt: ”APU kommer ju med sitt betänkande, vi skall inte förhasta oss.” Den svenska nykterhetsrörelsen har all anledning att hålla i gång en livlig alkoholpolitisk debatt. Det finns åtminstone tre skäl härför. För det första är det i regel större möjligheter att påverka utformningen av åtgärderna innan man tagit ställning, exempelvis APU, och innan propositionen har utarbetats. Sedan är positionerna i regel låsta. För det andra vore det djupt olyckligt om opinionsbildningen mot alkoholkonventionerna och för alkoholfria miljöer skulle mattas av. För det tredje förekommer det en väldig aktivitet bland kommersiella intressenter i alkoholkonsumtion. Detta sista, herr talman, vill jag ge närmare exempel på. Jag syftar på Svenska bryggareföreningens tidning Fakta. En mer vinklad statistisk redovisning än där får man leta efter. Jag skall ge några exempel ur nr I i år av denna tidning. Där finns en tabell som visserligen redovisar förändringen under åren 1970-1973, både i absoluta litertal och i procent. Men i texten tas bara de siffror fram som från Bryggareföreningens synpunkt är lämpliga att redovisa. Man får sålunda veta att konsumtionen av pilsner sjunkit med 27,2 procent från år 1970 till 1973, att starkölet gått tillbaka med 21,2 procent under samma tid. Men att konsumtionen av mellanöl sjunkit med bara 6,4 procent nämns inte i texten. Däremot får man veta att lättölet gått upp med 202 procent — och detta låter ju bra. Men man redovisar inte det procentuella förhållandet mellan de fyra ölsorterna. De siffrorna förs följaktligen inte ut genom massmedia. Mellanölet svarade år 1973 fortfarande för 66,3 procent av hela ölförbrukningen och lättölet för bara 16,6 procent. De siffror som Bryggareföreningen redovisar för våra massmedia är uppenbarligen valda i syfte att inbilla folk att mellanölet är på väg ut ur den alkoholpolitiska bilden. Vad är avsikten med den vinklingen? Det kan knappast vara omsorgen om den svenska ungdomen — det är väl snarare en omsorg om bryggeriernas förtjänster. Nykterhetsorganisationerna och CAN har under de närmaste åren framöver mycket viktiga arbetsuppgifter. Oavsett vilket resultat APU kommer fram till har vi ändå den förhoppningen att åtminstone några åtgärder skall vidtas för att komma till rätta med det moderna samhällets utan all jämförelse allra största skadefaktor. För min del tror jag att de opinionsbildande uppgifterna i framtiden alltmer kommer att ligga på det internationella planet. Det är knappast möjligt för ett enstaka land att driva en alkoholpolitik som väsentligt skiljer sig från omvärldens. Allteftersom vårt internationella umgänge, främst genom turismen, ökar kommer alkoholbruket alltmer att framstå som ett internationellt problem vilket måste lösas i samverkan länderna emellan — det är ett gemensamt problem för de flesta välfärdsstater.

I det läget kommer umgänget med bruksgifterna, främst alkoholen, att innebära större risker för de enskilda människorna och medföra större kostnader för samhället. Därför är jag övertygad om att de s.k. välfärdsstaterna ganska snart blir tvingade att ompröva sin hållning gentemot bruksgifterna. Det innebär att de argument som nykterhetsrörelsen har till sitt förfogande kommer att få allt större tyngd. Nykterhetsrörelsen kommer i det läget att få ökade möjligheter till samarbete med de krafter utanför nykterhetsrörelserna, som är medvetna om farorna och som gärna vill hjälpa till med opinionsbildningen. CAN är det organ som bättre än något annat tillhandahåller det informationsoch faktamaterial som behövs för en allsidig och effektiv upplysning om alkoholproblemen. Sedan CAN:s underlag breddades genom anslutning av flera av vårt lands största organisationer — även utanför nykterhetsrörelsen — har efterfrågan på CAN:s tjänster blivit så stor att resurserna inte räcker till. Jag finner detta olyckligt. CAN har så viktiga uppgifter att tillräckliga medel bör ställas till förfogande. Även om CANs tjänster numera anlitas inom skolväsendet och av organisationer utanför nykterhetsrörelsen, så råder det ändå inget tvivel om att nykterhetsorganisationerna utgör en av de viktigaste kanalerna för att marknadsföra upplysning och information om alkoholproblemen i vårt land. SÖ talar om vikten av att organisationer som företräder en helnykter inställning kan göra sig hörda i den alkoholpolitiska debatten. En lika viktig uppgift har dessa organisationer när det gäller att tillhandahålla alkoholfria miljöer, speciellt för ungdomen. Det finns således en rad opinionsbildande uppgifter, som enligt min övertygelse knappast kommer att fyllas, om det inte sker genom nykterhetsorganisationernas försorg. Dit hör kravet på alkoholfria sektorer inom det moderna samhällslivet — t.ex. i trafiken, i arbetslivet, i skoloch ungdomsmiljöer. Dessutom vill jag särskilt nämna nykterhetsrörelsens gamla krav på en spritfri representation. Alkoholbruket kostar samhället så pass mycket pengar, att det inte gör sig förtjänt av den reklam en offentlig representation innebär. Det är viktigt att alkoholkonventionernas tryck mot de enskilda människorna — främst ungdomen — minskas. Jag har, herr talman, med detta anförande försökt motivera varför jag anser det vara så viktigt med en mera generös inställning till CAN och nykterhetsorganisationerna än den som utskottsmajoriteten redovisar. Jag ber att få yrka bifall till de båda reservationerna i kulturutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! I år har vi som nykterhetsvänner starkt begränsat vårt motionsskrivande. Orsaken har främst varit att vi har avvaktat det slutliga resultatet av den alkoholpolitiska utredningen som sedan den 8 oktober 1965 haft till uppgift att svara för och komma med en översyn av alkoholoch nykterhetspolitikens framtida inriktning i vårt land. I samband med den allmänna motionstiden hade vi förhoppningen att utredningens slutbetänkande skulle komma under våren, och då tyckte vi att vi kunde ligga mycket lågt. Tyvärr har det visat sig att betänkandet ytterligare har försenats, och nu finns knappast några förhoppningar om att det kommer under senhösten. Naturligtvis har vi anledning att beklaga denna försening. Om vi sålunda har legat lågt när det gäller motionsskrivande, beror detta absolut inte på att vi tycker att nykterhetsläget är bra. Vi delar inte Bryggareföreningens påståenden i dess reklamkampanj — i det hänseendet ber jag att få instämma med herr Enlund. I reklamkampanjen påstår man nämligen att nykterhetsläget förbättrats under de senaste åren och främst då inom den unga generationen. Vi anser att alkoholfrågan utgör den stora olösta sociala frågan. Medicinska, sociala och ekonomiska orsaker gör att skadorna ofta får förödande kraft och drabbar de unga människorna. Vi vet också att miljön spelar en stor roll när det gäller den sociala strukturen i samhället. Inom den sociala miljöpåverkans ram har våra folkrörelser haft och har stor betydelse. Därför är det glädjande att nu konstatera hur man från samhällets sida med ökad kraft förstärker folkrörelsernas ställning genom att ge dem större resurser för sitt arbete. Ungdomsrådet, som diskuterades för någon halvtimme sedan, är ett exempel. Det råder heller inget tvivel om att folkrörelserna behöver ökat samhällsstöd. De är ytterst vårt demokratiska värn. I en flerpartimotion har vi föreslagit ökat samhällsstöd åt Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN. Det är ett centralt organ som genom saklig upplysning skall bekämpa alkoholens skadeverkningar. Förbundet är både statens och folkrörelsernas organ för denna upplysningsverksamhet. CAN :s folkrörelseanknytning är sålunda breddad i verklig mening. Vi motionärer är medvetna om att förbundets uppgifter är så väsentliga att det är av stor vikt att dess resurser förstärks. Vi anser också att nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser behöver ett betydligt bättre stöd. Men när det gäller nykterhetsrörelsens framtida struktur finns det skäl att avvakta den alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande. Än en gång beklagar jag att det ytterligare försenats, men jag hoppas att regeringen ser till att betänkandet snabbt kommer ut på remiss så att vi förhoppningsvis kan få en proposition i denna viktiga fråga redan under höstsessionen. Herr talman! Eftersom den motion jag pläderat för har tillstyrkts av utskottet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter herr Enlunds värdefulla och innehållsrika anförande, i vilket jag till alla delar kan instämma, har jag inte mycket att tillägga. Jag vill ändå med några ord kommentera de problemställningar som vi här har uppe till diskussion. Från mina utgångspunkter gäller det kampen mot den ökade användningen av bruksgifter. Ingen förnekar väl att användningen ökar på ett oroande sätt. Det finns därför anledning att fråga sig hur långt utvecklingen mot en alltmer utbredd och intensiv användning av tobak, alkohol och narkotika kan gå utan att vi äventyrar den sociala och kulturella tillväxten. Läget är onekligen så allvarligt att det finns skäl att med kraft söka motverka användandet av dessa gifter, särskilt alkoholen som vållar så stora skador på enskilda människor och i samhället. Det finns inga säkra siffror på hur många alkoholister vi har i Sverige, men alkolholforskare räknar med att omkring 10 procent av den vuxna manliga befolkningen, dvs. 250 000, är alkoholberoende. Motsvarande procenttal för kvinnorna är väsentligt lägre, kanske drygt I procent, men även det blir ett stort antal. Tecken tyder också på att antalet alkoholberoende människor snabbt kommer att öka. Jag tror inte det är att mörkmåla om man befarar att den höga mellanölskonsumtionen kommer att grundlägga en kraftig ökning av antalet alkoholberoende. Omkring 100 000 personer omhändertas för fylleri i Sverige varje år. Omkring 30 procent av alla dödsolyckor här i landet anses ha samband med alkohol. Alkoholmissbruket har beräknats kosta omkring 5 procent av den svenska bruttonationalprodukten — en kostnad av samma storleksordning som våra totala utgifter för undervisning eller försvar. Det rör sig alltså om kostnader på så där omkring 10 miljarder kronor. Nog kunde man vara litet frikostigare när det gäller att skapa resurser för att möjliggöra ett mera effektivt mottryck i det här sammanhanget. Det finns anledning att av rent samhällsekonomiska skäl ägna större uppmärksamhet åt kampen mot bruksgifterna. Alkoholfrågan är, som vi har hört redan, vårt största olösta sociala problem. Givetvis måste kampen mot narkotika också föras med all kraft. Men även om de ekonomiska skadeverkningarna är oerhörda är dock skadorna på de enskilda människorna det allvarligaste.

Nu hänvisar, som vi har hört här tidigare, de flesta till den alkoholpolitiska utredningen och säger att vi får vänta och se. Ja, men hur länge? Den talare som var uppe här före mig, herr Jadestig, påpekade att man eventuellt kunde emotse en proposition redan till hösten. Men nog är väl herr Jadestig då överoptimistisk. Jag tror inte utbildningsministern är beredd att göra några sådana utfästelser. Av allt att döma kommer den här frågan att skjutas framåt i väsentligt större utsträckning än vad herr Jadestig tror. Men självfallet är vi alla angelägna att utredningen kommer med sitt betänkande så snart som möjligt och att man efter en ordentlig remissbehandling får fram en proposition så snart ske kan. På den punkten har vi alltså inga delade meningar. Men vi bör väl ändå vara realistiska. Såvitt jag kan se finns det ingen anledning att sitta med armarna i kors i väntan på den proposition som vi hoppas skall komma så småningom. Enligt min mening gäller det att använda de möjligheter som nu står till förfogande. Givetvis vore det mycket att säga på denna punkt - påminna om skolans möjligheter, om ungdomsorganisationerna, där vi tidigare i dag har beslutat om en ytterligare satsning, något som jag tycker är värdefullt. Jag har visserligen sagt att det är angeläget att de pengarna används på ett effektivt sätt, men jag anser att det är en riktig satsning som sådan. Det hade kanske varit möjligt att också via CAN engagera den ideella kraft som finns i ungdomsorganisationerna, men det är en annan historia. Jag skall inte här gå vidare in på det ämnet. Jag vill bara stryka under att vi enligt min mening nu har anledning att på bästa sätt stödja de organ och sammanslutningar som har till uppgift att genom upplysning och arbete i övrigt minska användningen av bruksgifterna och därmed även deras skadeverkningar. Jag tänker då i första hand på CAN, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, och på nykterhetsorganisationerna. Det finns där, inte minst inom nykterhetsorganisationerna, stora möjligheter som det gäller att ta vara på. Där finns kraft att mobilisera. Jag har därför väldigt svårt att förstå den njugga behandling som såväl CAN som nykterhetsorganisationerna får av statsmakterna. Jag skall visserligen gärna ge vår nye utbildningsminister en eloge för att han så klart har sagt ifrån att nykterhetsorganisationerna utgör en betydelsefull del av våra folkrörelser och att organisationernas arbete är ett väsentligt inslag i verksamheten och debatten i vad gäller de alkoholpolitiska frågorna. Jag tycker att det är värdefullt att detta har uttalats av departementschefen. Jag uppskattar givetvis också den höjning om 50 000 kronor som han har föreslagit. Men det räcker ju inte alls. Det motsvarar inte ens kostnadsökningarna — långt därifrån — i ett läge där vi i stället borde satsa för att bygga ut arbetet och göra det mera effektivt. Vi borde sätta in vår kraft på att skapa opinion, öka mottrycket och vända strömmen i denna fråga. Jag vet att detta inte är lätt, men vi borde väl ändå till det yttersta utnyttja de möjligheter vi har, stödja de organisationer som vill vara med i den kampen och stimulera dem till att sätta in mera kraft i arbetet. Vi vet att det för detta behövs pengar och mera pengar. Utskottet har inte alls velat se frågan på det sätt som jag här beskrivit, och det beklagar jag. Men det finns några reservanter som ändå vill gå ett stycke i den riktning som jag och mina medmotionärer har anvisat. Jag beklagar att inte fler har anslutit sig till dessa reservanter. Jag förstår inte var vi har centerpartiet i detta sammanhang.

Herr talman! Det har redovisats en hel del sakuppgifter om CAN, dvs. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, och jag vill på några punkter lämna ytterligare bidrag till dessa. Jag kan kanske också trösta herr Westberg i Ljusdal med att säga att centern inte är alldeles obefintlig i detta sammanhang. Med åren har det i CAN växt fram ett centralorgan, som har utvecklat sig på ett utomordentligt sätt i saklighet och i skicklighet. Det samarbetar med skolöverstyrelsen, som här antytts tidigare. Det har också — och det är det väsentligaste av vad jag ville säga — kunnat börja serva länsföreningar, distriktsorganisationer och riksorganisationer på ett föredömligt sätt. Men som sagt är den ekonomiska situationen sådan att man för det första fullständigt saknar möjligheter till expansion, för det andra, när man väl har fått greppet något så när, ändå befinner sig i underläge på grund av ekonomiska svårigheter. Detta har föranlett åtminstone mig personligen att gå på det förslag som vi lägger fram i reservationen 1. Som flera talare har påpekat skulle det, om vi kunde få effekt på det förebyggande området genom att lägga litet slantar där, ske en betydande nedbantning av utgifterna i slutskedet. Den sparsamhet som vi tillämpar här får vi ju gå hem och betala för på landstingsoch kommunalplan. Det är där kostnaderna kommer för skadorna av alkoholen tvärsöver. Vi har naturligtvis att välja här, och det bör kammaren tänka på i dag. Antingen måste vi hjälpa upp den förebyggande delen och försöka avvärja skadorna eller också får vi snällt finna oss i att betala skadorna när de är uppkomna. Vi lever väl för närvarande oftast så, att vi försöker stämma mer i ån än i bäcken, fastän vi så här långt framme i historien borde ha lärt oss att det hör till det dyraste man kan göra. Därför hade det varit välmotiverat med litet mer pengar än den uppräkning innebär som utskottet gör. Den är i och för sig bra, men den är otillräcklig. Jag ber med de här orden att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan oss när det gäller nykterhetsorganisationernas betydelse i samhället, och därför är vi ju alla ute i samma ärende; det vill jag först ha sagt. Herr Westberg i Ljusdal frågade var centern står i de här sammanhangen. Dessförinnan hyllade herr Westberg utbildningsministern för att han hade gjort bra ifrån sig. Men vi i centern har inte haft några avvikande meningar från utbildningsministern. Vi har t.o.m. varit med om att något öka anslaget till CAN. Det har ju inte lyckats att helt ena utskottet; det framgår dels av de anföranden som har hållits, dels av utskottets betänkande. Vi har dock i utskottet visat vår goda vilja genom att föreslå ett belopp till CAN, förhöjt med 50 000 kronor i förhållande till propositionen. Det har skett i enlighet med en motion som har undertecknats av representanter för fyra partier, och undertecknarna är själva hårt engagerade i nykterhetsarbetet. Som framgår av kulturutskottets betänkande höjdes förra året anslaget till nykterhetsorganisationerna med 200 000 kronor. I år föreslås i statsverkspropositionen en höjning utöver detta med 150 000 kronor. Man kan naturligtvis säga att det ändå inte räcker. Var gränsen går för vad som är tillräckligt kan jag inte säga. Men vi har ju visat tidigare, när vi behandlade skatteutskottets betänkande, att vi var intresserade av att hjälpa nykterhetsorganisationerna genom det anslag som man här tidigare har talat om på 2,5 miljoner kronor till upplysning om alkohol och narkotika och deras skadeverkningar. CAN kan, liksom andra, erhålla medel ur detta anslag. Vi har denna uppföljning, skulle jag kunna säga, av anslaget på 5 miljoner kronor som vi beslutade 1972.

Det är alltså pengar som sedan fördelas till olika organisationer att användas av dessa. Jag skulle gärna vilja fråga om ni ändå inte tror att man, genom att ungdom får tala till ungdom, med dessa pengar kan göra en mycket stor insats. För de organisationer som omfattar många äldre är det kanhända inte alltid så lätt att få den kontakt med ungdomarna som de kan få med varandra. Det är enligt min mening klokt att man satsar pengarna för att dessa olika organisationer, där det finns mycket ungdom, kan få tillfälle att engagera sig för att upplysa om alkoholens och narkotikans skadeverkningar.

Ungdomar som inte är skadade får hjälpa dem som har skadats och på det sättet försöka bidra till att de skall få ett mera rikt och meningsfyllt liv. Det är alldeles riktigt, herr Enlund, att debatten skall hållas i gång. Men det är då värdefullt att man får ut medel så att ungdomarna i olika organisationer, där de träffar varandra, kan diskutera och upplysa. Det är många och viktiga frågor som här tagits upp. Herr Westberg i Ljusdal säger: Man borde vara litet frikostigare när det gäller att bekämpa alkohol och narkotika. Ja, jag skulle vilja svara att man behöver vara mycket frikostigare, men det räcker inte med pengar, utan det fordras också ett engagemang hos de enskilda människorna, och det krävs rätt mycket av idealitet och solidaritet. Varför sägs det i debatten att man inte skall sitta med armarna i kors, när vi ändå i dag har beslutat om så mycket pengar för att hjälpa dem som vill vara med i nykterhetsarbetet? Jag tycker att det är att ta till alldeles för starka ord när man kallar det för att sitta med armarna i kors. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att den försiktighet som herr Jadestig talade om utgör ett gott exempel på risken för att man ligger ganska lågt när det gäller alkoholpolitiska insatser i väntan på alkoholpolitiska utredningens betänkande. Jag skall inte göra några gissningar, men utredningen lär inte bli färdig förrän fram mot sommaren. Sedan skall remissbehandling ske och proposition skrivas. Det kommer alltså att ta ganska lång tid innan vi får praktiska resultat av utredningens arbete. När sedan utskottets värderade ordförande herr Mattsson i Lane Herrestad talar om de höjningar som ägt rum under senare år, så är det ändå på det viset att om man går igenom de senaste årens belopp finner man att höjningarna inte ens motsvarar de kostnadsstegringar som vi känner till inom alla områden. Detta har också år efter år påpekats från skolöverstyrelsens sida. Herr Mattsson räknade upp några av de belopp som kan komma nykterhetsorganisationerna och även CAN till godo ur det femmiljonersanslag som riksdagen beviljat för särskilda upplysningskampanjer under en period av två år. Detta var naturligtvis bra. Det är enligt min uppfattning också värdefullt att man här får möjlighet att bedriva alkoholinformation och upplysning inom organisationer utanför nykterhetsrörelsen. På den punkten råder det inga delade meningar. Men när det gäller CAN:s och nykterhetsorganisationernas möjlighet att ta del i informationsarbetet är det ändå så — och det gäller speciellt nykterhetsorganisationerna — att skall man lyckas behöver man de resurser för instruktörerna som skolöverstyrelsen har pekat på. Det är därför vi yrkat på en större höjning av anslaget än den som utskottsmajoriteten föreslagit.

Herr talman!

Utskottets värderade ordförande säger att det är bra underligt att jag Nr 54 först hyllar utbildningsministern för hans initiativ och sedan efterlyser Onsdagen den var centern, som ju har följt utbildningsministern, står någonstans. Ja, jag 3 april 1974 uppskattar det steg på vägen som utbildningsministern har tagit. Men jag hade väntat mig att centern skulle vara beredd att gå litet längre och följa Anslag till Centralreservationen 2. Men det är det man inte har gjort. förbundet för Nu hänvisar herr Mattsson i Lane-Herrestad till de anslag som går till alkoholoch TAG statens ungdomsråd och som i första hand fördelas till ungdomsorganisa FORNA, Sning, tionerna men där pengar också går till nykterhetsorganisationerna. Det är en motiverad kommentar. Men vi får inte glömma att de anslagen går till speciella åtgärder eller kampanjer, medan diskussionen i dag gäller det så att säga mera ordinarie arbetet. Jag delar uppfattningen att de anslagna pengarna inte räcker. Det påståendet instämmer jag gärna i. Men det behövs något mer än bara pengar. Det behövs idealitet och engagemang! Hur skall vi få fram det, herr Mattsson, om vi inte visar och med all kraft understryker att vi uppskattar det arbete som utförs, att vi vill stötta det, att vi vill ge möjligheter att sätta in större kraft och ökade resurser? Det är där som pengarna har en viktig uppgift att fylla. Om vi gör det, så frigör vi den ideella kraft och solidaritetskänsla som herr Mattsson efterlyste. Där tror jag vi har en av de vägar vi kan gå. Slutligen tyckte herr Mattsson att jag tog till överord när jag talade om att sitta med armarna i kors. Ja, det var det kanske, om man uppfattade orden så som herr Mattsson tydligen gjorde, nämligen att jag menade att vi här i riksdagen sitter med armarna i kors. Men vad jag ville säga var att vi inte kan bara vänta på resultaten från alkoholpolitiska utredningen, utan det gäller att handla nu, i väntan på utredningen. Det var i den betydelsen jag använde uttrycket. Då hoppas jag att herr Mattsson förstår mig.
Herr talman! Anslagen till de organisationer jag tidigare nämnde — jag kunde nämna många fler men skall inte tynga protokollet med det — går till speciella kampanjer, det är riktigt. Och det tror jag är det rätta sättet. Om man i en nykterhetsorganisation, i en kristen organisation eller i en politisk organisation har funderat ut det sätt som man anser är det bästa för att göra en insats på detta område, så tror jag att det är betydligt effektivare än att bygga upp en stor central organisation. Där kan man visserligen ha ett stort kansli och många människor sysselsatta, men här är det fråga om att man i dessa organisationer känner sig engagerad, känner att man har en plikt att göra någonting därför att man är medlem i just den organisationen. Sedan instämde herr Westberg i Ljusdal i att det gäller att stimulera engagemanget och den personliga idealiteten, och herr Westberg frågade hur det skall gå till. Men om utbildningsministern och utskottet säger att man uppskattar det arbete som nedläggs för ökad folknykterhet, så har ju de här organisationerna fått ett moraliskt stöd. Det måste väl uppmuntra inte minst unga människor som är med i rörelserna att veta att de har utbildningsministern och utskottet bakom sig samt att utskottet tillstyrker ett ökat anslag och anser att de organisationer som arbetar för 119 nykterhet utför en god samhällsgärning. Det är inte sant att vi bara väntar. I avvaktan på resultatet av alkoholpolitiska utredningen — kan man säga — har vi tidigare i dag ändå beslutat om 2,5 miljoner kronor. Därtill kommer de pengar som kulturutskottet föreslår skall gå såväl till CAN som till nykterhetsorganisationerna. Vi sitter alltså inte bara och väntar, utan vi medverkar till ett handlande — och inte så obetydligt — på det här området genom riksdagens beslut i dag.